Herr talman! I kammarens skattedebatt för några veckor sedan inledde finansminister Gunnar Sträng ett meningsutbyte med mig som kom att bli tämligen ensidigt på grund av den begränsade replikrätten. De frågor som finansministern då berörde har allmänekonomisk betydelse och hör i själva verket till dagens debatt, och jag vill därför anknyta till dem. Jag syftar då främst på finansministerns hårda kritik av oppositionens, som det brukar heta, ”illvilliga förtal” av vår ekonomi. ”Jag blir”, sade finansministern bl.a., ”irriterad närmast därför att dessa aningslösa, obetänksamma och, om jag så får säga, dåligt underbyggda och med ganska fula bevekelsegrunder spridda uttalanden kan ställa till en del besvär. Inte därför att det finns något sakligt underlag för dem, men om man spottar länge på en sten så blir den ju våt.” Och enligt oppositionen är ju landet ”strax före ett val alltid intill vanvett illa skött”. Den attityd som ett sådant här uttalande uttrycker är på något sätt betecknande för regeringen Palme. Den tycks vilja frånkänna oppositionen rätten att bedriva den kritiska granskning av de ekonomisk-politiska förhållandena i vårt land som det är ett demokratiskt oppositionspartis skyldighet att utöva. Den bygger också uppenbarligen på den uppfattningen att kritik som pekar på mera pessimistiska alternativ än av staten sanktionerade prognoser är moraliskt anstötlig, en slutsats som för övrigt professor Erik Lundberg drog i en mycket balanserad och intressant artikel i Dagens Nyheter i förrgår. Jag vill personligen bestämt hävda att även bedömningar som inte sanktioneras av finansdepartementet måste Ang. den ekonomiska politiken, m.m. få föras fram och debatteras på allvar. INla skulle oppositionen sköta sina uppgifter, om den på grund av något slags blygsamhet eller falsk solidaritet överlät åt regeringen ensam att bedöma läget och att betygssätta sina egna åtgärder. Det finns därför skäl att anta den utmaning som finansministern gjorde för 14 dagar sedan och gå in i ett sakligt meningsutbyte, huruvida det är berättigat att, såsom brukar göras gällande i den allmänna debatten, i dag tala om ett sviktande förtroende för regeringens ekonomiska politik eller om sådant tal enbart utgör fult förtal. Jag hävdar att vi behöver en sådan debatt, bl.a. för att rensa bort en del ogräs och även för att dämpa Ööverdrivna farhågor och för att få till stånd förutsättningslösa diskussioner om de problem som svensk ekonomi obestridligen brottas med. Syftet måste bl a. vara att upplysa och förbereda opinionen på de åtgärder som kan bli ofrånkomliga för att rätta till det som är vrångt i dag. Låt mig för säkerhets skull, herr industriminister och ställföreträdare för finansministern i denna debatt, betona att Sveriges ekonomi är i grunden god. Vårt näringsliv är effektivt och konkurrenskraftigt. Produktionsoch produktivitetsutvecklingen har under 1960-talet varit framgångsrik. Teknik, initiativkraft och arbetslust ligger fortfarande på en hög nivå, och vår levnadsstandard är som vi alla vet generellt sett högre än i flertalet andra industriländer. Trots detta avtecknar sig i dag oroande problem på bildrutan, oroande framför allt därför att de pekar mot en annan utvecklingstrend än den som har varit rådande under efterkrigstiden och som skapat den slagkraft och den stabilitet som jag nyss apostroferade. Det är detta som inger bekymmer. En mer pessimistisk bedömare skulle kunna göra gällande att vi nu befinner oss vid en vändpunkt, att den positiva utvecklingen alltså har kulminerat och att vi nu har att räkna med en regress. Det behöver inte vara på det sättet. Det beror i stor utsträckning på oss själva. Om vi är beredda att dra konsekvenserna av realistiska bedömningar, behöver framtidsprognosen inte bli så negativ som den ibland kan te sig. Men om vi ägnar oss åt dagdrömmeri och politiskt önsketänkande — och vissa av regeringens uttalanden ger anledning till farhågor i den riktningen — då blir förutsägelserna inför 1970-talet betydligt pessimistiska. Låt mig citera ur den reviderade finansplanen: ”Trots den gynnsamma exportutvecklingen kvarstår det underskott i bytesbalansen, som började uppträda i mitten av 1960-talet. — — — De strukturella och långsiktiga förändringarna i vår ekonomi har lett till att vi successivt fått en högre importbenägenhet, både på vissa varuområden och — framför allt — i fråga om tjänsteutbytet med utlandet. — — — Bytesbalansens problem måste angripas med en långsiktigt verkande politik, som inte kan förväntas ge omedelbara utslag. — — — Den restriktiva penningoch kreditpolitiken består. Efterfrågan inom investeringssektorn stramas dessutom åt. — — — Det finns symptom på vissa spänningar i samhällsekonomin. Den ökande takten i prisstegringarna måste mötas med effektiva motåtgärder. — — — De senaste årens utveckling har dessutom lärt oss hur snabbt det ekonomiska klimatet förändras och hur intimt sammanbunden vårt lands ekonomi är med variationerna i den internationella konjunkturen. — — — Redan ett realiserande av de i årets långtidsbudget beräknade utgifterna skulle i stort sett omöjliggöra varje ny reform eller höjning av ambitionsnivån. En oundgänglig förutsättning för en fortsatt reformverksamhet på vissa väsentliga områden är att en omprövning och nedskärning sker inom olika existerande utgiftsprogram.” Kammarens ledamöter känner igen dessa rader. De är — det skall jag gärna erkänna — lösryckta ur sitt sam manhang med mera optimistiska uttalanden, men det minskar inte bärkraften i och för sig och än mindre allvaret i den bild som de tecknar av vår ekonomiska framtid. Det har, herr talman, inte tidigare inträffat att vårt valutaläge så tydligt bevisat att vår ekonomi är i obalans. Vi har år efter år registrerat tendenser i den riktningen men har nu fått en påtaglig bekräftelse på att vi lever över våra tillgångar och att det krävs genomgripande åtgärder för att åstadkomma en bestående ändring. Det har inte tidigare hänt att vårt land mitt i en högkonjunktur, som tar i anspråk hela vår produktionskapacitet och då vi kan sälja långt mer än vi kan producera, tvingas inte bara registrera ett växande valutaunderskott utan också föra en så restriktiv kreditpolitik att främst de importkonkurrerande små och medelstora företagen i stor utsträckning råkar i allvarliga betalningssvårigheter. Och likviditetskrisen drabbar dem i ett läge då regeringen och Landsorganisationen äntligen börjat komma underfund med att en, kan vi säga, perfektionistisk strukturrationalisering av det svenska näringslivet inte ostraffat kan bedrivas hur snabbt och hur hårdhänt som helst — hur berättigad den än må vara från teoretiska utgångspunkter. Det har inte heller tidigare inträffat att kapitalbalansens underskott, även om det visat sig vara mindre än vi trodde i början av året, under en högkonjunktur bidragit till att späda på valutautflödet. Det är inte heller lätt att finna motsvarigheten till dagens förväntningar, manifesterade bl.a. av LO-chefen själv, om högt uppdrivna lönekrav ägnade att ytterligare skärpa den bristande balansen i ekonomin. Och slutligen — det har inte heller tidigare förekommit att utomstående bedömare och ekonomer gjort så entydiga påtagligt dämpade uttalanden rörande 1970-talets förväntade ekonomiska ut veckling i vårt land. Jag kan bl.a. hänvisa till finansdepartementets egen planeringschef, Erik Höök. Jag vill särskilt uppehålla mig vid dessa bedömningar, eftersom de knappast kan beskyllas vara påverkade av partipolitiska strävanden. Det borde därför finnas större anledning för regeringens företrädare att gå in i ett sakligt bemötande av dem än man måhända har ansett vara nödvändigt då det har gällt uttalanden av mig och oppositionen i övrigt. Dessa uttalanden inregistrerar att vår produktionsoch produktivitetsutveckling som jag nyss sade har varit tillfredsställande under det förflutna decenniet, ehuru inte lika god som den i andra OECD-länder, framför allt inte under slutet av 1960-talet då vårt land låg under den genomsnittliga ökningstakten. De pekar emellertid alla på olika faktorer som gör en lika löftesrik trend under det kommande decenniet mindre trolig. De hänvisar till att bristen på arbetskraft, förkortad arbetstid, ökande frånvarofrekvens och servicesektorns tillväxt kommer att skapa svårigheter då det gäller att tillgodose sysselsättningsbehovet i industrin och därmed öka kraven på kapitalkrävande rationaliseringsåtgärder. Den utvidgning av vår exportkapacitet som behövs — vilket finansministern starkt understryker — för att komma till rätta med betalningsproblemen skulle därmed försvåras eller i varje fall kräva alldeles speciella insatser. Det är inte uppmuntrande ur valutapolitisk synvinkel att utvecklingen tenderar till ett ökat tvång för svensk industri att förlägga anläggningar utomlands. Den förväntade investeringsverksamheten i industrin pekar visserligen i år på en återhämtning efter de senaste årens påtagliga stagnation eller nedgång. Hur stor återhämtningen blir är svårt att ange, eftersom underlaget för slutsatser alltjämt är bristfälligt. De hårda kreditrestriktionerna måste få konsekvenser för nyföretagande och framför allt, som jag nyss sade, för den mindre och medelstora företagsamheten. Tidigare prognoser om de industriella investeringarnas tillväxt under året förefaller mig i dag därför vara väl optimistiska. Men även om de positiva förhoppningarna för året skulle kunna infrias tyder nu tillgängliga planer på en kraftig nedgång av dessa investeringar redan i början av perioden 1971—1975. Visst brukar långsiktiga investeringsplaner tas till i underkant när det gäller ett längre skede, det vet vi alla av erfarenhet, men även om man tar hänsyn till det är investeringsprognoserna alltför låga för att vi skall kunna slå oss till ro. Studerar vi, herr talman, dessa analyser mot bakgrund av 1960-talets gynnsamma utveckling och det investeringsbehov som vårt land med hänsyn till de förhållanden jag nyss nämnde har, blir framtidsbedömningen — om man nu skall vara försiktig — i varje fall inte optimistisk. Det borde vi kunna vara överens om. Finansministern har liksom övriga representanter för regeringen, särskilt under den senaste tiden i sina internationella jämförelser hänvisat till att vårt land i kronor och ören räknat per capita har bruttoinvesteringar som Överträffar till och med, har man sagt, Förenta staternas. Sådana jämförelser är riskabla, eftersom de är ägnade att ge en felaktig bild av både behov och utvecklingstendenser. Det kan därför vara skäl i att påminna om att Sverige visserligen under andra världskriget, då flertalet konkurrentländer som bekant sysslade med andra ting, byggde upp en produktionskapacitet och höjde sina reallöner så att vi vid krigets slut kom att ligga i täten, vilket vi inte hade gjort före kriget. Det försprång, den höga investeringsnivå som vi då uppnådde i det svenska näringslivet och det väsentligt högre löneläget ställer emellertid, i motsvarande mån, större anspråk när det gäller förnyelsen av våra tillgångar än fallet är i länder med mindre Vi vet också att vi i vårt land slår ut gammalt kapital snabbare nu än vi gjorde tidigare. Det ställer större krav på reinvesteringarnas andel av både bruttoinvesteringarna och våra samlade resurser. Det är i detta sammanhang som de relativa siffror vi har brukat ange spelar en roll, eftersom de återger utvecklingstendenserna och pekar på vad vi har att vänta i fortsättningen. Det kostar som bekant mer, herr talman, för att ta en mer jordnära liknelse än att tala generellt om industriinvesteringar, att äga och underhålla en bil än en trampceykel. Det ställs alltså större krav på reparationsoch förnyelsekapital i ett land med höga löner och hög bruttonationalprodukt än fallet är i andra länder, om inte en framgångsrik utveckling skall vändas i sin motsats. De större anspråken gäller för övrigt inte bara investeringssektorn. De gäller alla andra sektorer också. Avgörande för 1970-talets utveckling i vårt land kommer alltså att bli vår vilja och förmåga att genom en realistisk ekonomisk politik tillse att vi får tillräcklig handlingsfrihet. Det kräver i sin tur att politiken inriktas på att göra både arbetskraftsoch investeringsresurser tillgängliga för en fortgående förnyelse och utbyggnad av vår industriella kapacitet. Och detta förutsätter ett samarbete mellan statsmakter och näringsliv byggt på förtroende, på ömsesidigt förtroende. Att peka på dylika betingelser för vår framtida välståndsökning kan verkligen inte rubriceras som svartmålning — eller hur herr statsminister? — även om hänvisningarna görs av en representant för oppositionen. Om jag vore i finansministern kläder — det skulle kanske se rätt lustigt ut — skulle jag iaktta betydligt större försiktighet och inte beteckna dylika hänvisningar som aningslösa, obetänksamma och dåligt underbyggda, ty sådana beskyllningar slår tillbaka hårt. Det avgörande för det allmänna för troendet för vår ekonomi både inom landet och utomlands är inte mer eller mindre återhållsamma kommentarer som görs i olika läger här hemma, utan de obestridliga fakta som utvecklingen redovisar. Kejsarens nya kläder är dåligt ägnade att dölja dagens realiteter. Låt mig, herr talman, sammanfattande ställa några frågor: 1) Vittnar det om sund ekonomi då valutaresreven varje år avtappas? 2) Vittnar det om en stark ekonomi att det rika Sverige tvingas föra en kreditpolitik, i sin hårdhet utan motstycke under efterkrigstiden? 3) Vittnar det om ekonomisk planmässighet och konsekvens att söka bota övertryck i ekonomin med improviserade åtgärder som den 25-procentiga investeringsavgiften på s.k. mindre angelägna byggnadsobjekt? 4) Vittnar det om en stark ekonomi då vårt land, ett av de i valutahänseende tio betydelsefulla länderna i Europa, plötsligt tvingas kräva dispens från OECD:s regler om fria kapitalrörelser mellan länderna, en dispens vilken som bekant gäller bara ett år och löper ut nu i höst? Vad sedan? 5) Ger det anledning till självsäkra, optimistiska förhoppningar att för året behöva räkna med den näst Storbritannien lägsta ekonomiska tillväxttakten bland alla jämförbara industriländer? Herr talman! I den ekonomiska omvärld som vårt land är beroende av drar man slutsatser av sådana här fakta. Man gör det säkerligen också i den direkt ansvariga regeringskretsen, men man vill helt inte tala om vart de slutsatserna leder. Om finansministern själv skulle vara okunnig om omvärldens bedömning av Sveriges ekonomi i dag och om den förändring i dess bedömning av vår ekonomiska styrka som faktiskt har skett under det senaste året, så borde i varje fall industriminister Krister Wickman, som ju brukar fungera som vår ekonomiske utrikesminister, kunna veta bättre. Regeringens ledamöter läser ibland utländska tid ningar, får jag hoppas. Den internationella ekonomiska fackpressen lär väl också kunna ge en viss ledning. OECD kan näppeligen beskyllas för att vara köpt av den svenska oppositionen, då denna organisation för någon månad sedan redovisade en mycket kritisk rapport om vår ekonomi. Det är alltså fakta — inte löst prat — som utgör underlag — underlag säger jag — för det bristande förtroende för regeringens politik som har börjat komma till uttryck inte bara i det svenska näringslivet utan också på andra håll i det svenska samhället. Den förtroendeklyfta som mot denna bakgrund har börjat växa fram mellan statsmakter och företagsamhet har ytterligare accentuerats av andra företeelser av mera psykologisk-politisk art. Hur många lugnande uttalanden finansministern än känner sig manad att göra av omtanke om svensk ekonomi, så har de mera långsiktigt ideologiskt betingade aktionerna mot enskild företagsamhet från regeringspartiets sida skapat en allmän oro och osäkerhet utan motsvarighet tidigare. Den vänsterradikala, delvis hysteriska, kampanjen mot blandekonomins konsumtionssamhälle, misstänkliggörandet av företagsamhetens bevekelsegrunder och handlande, kraven att bryta ”kapitalets makt” genom att begränsa beslutsoch vinstmöjligheter, har naturligtvis utgjort resonansbotten. Jag vill inte säga att det är regeringen eller regeringspartiet som direkt har styrt denna utveckling. Den har skapat resonansbotten. Med rätt eller orätt — med orätt hoppas jag — har framför allt små och medelstora företag, inte minst familjeföretagen, trott sig kunna märka att hetskampanjen mot fri företagsamhet mött förståelse och sympati i regeringen närstående kretsar.

Tjänar det någonting till i fortsättningen? frågar man sig i allt vidare kretsar. Det är kretsar som konkret upplever hur höjda skatter, hur hårdare kreditrestriktioner och hur ett skärpt internationellt konkurrensklimat kräver växande arbetsinsatser, växande insatser av kapital och större påfrestningar för dem och deras anställda. Detta vet naturligtvis regeringen, det måste regeringen veta, om dess ledamöter inte lever helt isolerade i sitt kanslihus, i sitt glashus. Det finns i dag, herrar statsråd, en förtroendeklyfta utan motsvarighet tidigare under efterkrigstiden. Hur bred den är är svårt att ange, men att vi tidigare inte haft motsvarighet till den är obestridligt. Det är, menar jag, allas vår uppgift att överbrygga den här klyftan, bl.a. för företagens och de anställdas skull. Om vi skall kunna lösa morgondagens utvecklingsproblem och behålla och förstärka vårt välstånd och infria gjorda åtaganden, då fordras det öppen diskussion och realistiska åtgärder, inte dimbildning, och regeringen bär ett stort ansvar. Det är nämligen den som skall ta initiativet till de åtgärder som är nödvändiga för att återställa förtroendet. Det räcker inte att finansministern då och då gör lugnande, besinnande deklarationer. Folk är inte i dag övertygade om att finansministern har en lika stark ställning i regeringen Palme som han hade i regeringen Erlander, och det räcker för övrigt inte med att bara tala. Det fordras handling för att återställa de goda förbindelser som landet behöver för att lösa framtidens ekonomiska problem. I stället fortsätter regeringspartiet att utmana i handling. Det är kanske en liten fråga jag berör, men den är på något sätt signifikativ. Häromdagen tillsatte exempelvis industriministern en delegation för att långsiktigt utreda frågor som berör de mindre och medelstora företagen och att diskutera bättre statliga och privata serviceoch stödåtgärder av olika slag. Därom är naturligtvis ingenting att säga, det är bara bra. Men då man studerar delegationens sammansättning finner man att där icke finns en enda företrädare för oppositionen, icke en enda representant för de företagare som är direkt berörda av de åtgärder som här kan komma i fråga. Skulle man inte ha kunnat kosta på sig ens gesten att i det allmänna förtroendets intresse ha tagit med en företrädare för dessa grupper? Herr talman! Det andra avsnitt i finansministerns anförande i skattedebatten som jag vill anknyta till är hans uttalande om = sparandeutvecklingen. Jag lovade uttryckligen att göra det och att bemöta det uttalandet här i dag. Även om finansministern inte är här nu — han är upptagen i andra kammaren — har de frågor som vi diskuterade ett sådant allmänt intresse att debatten för den skull bör fortsätta. Bakgrunden till finansministerns inlägg var den redovisning jag lämnade om hushållssparandets alltför negativa utveckling under de senaste åren och de slutsatser för kapitalbildning och utveckling över huvud taget som jag drog av denna tendens i folkhushållet, ny sedan 19635. Jag byggde slutsatserna på den uppfattningen, som jag tror stöds av alla ekonomer, nämligen att hushållssparandet är av väsentlig betydelse för finansieringen av tillskottet till vårt realkapital, d.v.s. den del av investeringarna som inte utgör ersättning eller underhåll av gammalt kapital. Jag anknöt till konjunkturinstitutets analys inför årets finansplan. Den visade, som jag framhöll, att den marginella direkta skattekvoten för lönta gare under andra hälften av 1960-talet väsentligen stigit. Den nivåsänkning för stegringstakten i hushållens reala disponibla inkomster som detta medför skulle — menade konjunkturinstitutet — förklara varför sparkvoten gått ned som den gjort. Ökningstakten i de disponibla inkomsterna för de enskilda människorna har under senare hälften av 1960-talet som bekant varit blott hälften av den som gällde första hälften av årtiondet. Konjunkturinstitutets slutsats var att både på kort och på lång sikt detta måste begränsa ökningstakten för sparandet mer än för konsumtionen. Eftersom vi nu vet att bruttonationalinkomstens ökningstakt — så påstås i varje fall i kompletteringspropositionen — kommer att sjunka, måste följden bli en ytterligare reducering av sparkvoten. Dagens slutsatser är som bekant mera pessimistiska än vad januariprognosen var. Konjunkturinstitutet räknar i dag i den reviderade nationalbudgeten med ett hushållssparande av bara omkring 450 miljoner kronor, en siffra som är så låg att den av olika skäl förefaller mindre sannolik. Alla är vi på det klara med att försiktighet måste iakttas då man tolkar dylika statistiska sparandesiffror, och det har också lett till att finansministern bestämt sig för att tillsätta en utredning. Men detta gör inte jämförelser om sparandet vid olika tidpunkter mindre intressanta. Gör man sådana jämförelser visar de ett avsevärt sämre läge i dag än tidigare och pekar hän mot en ytterligare försämring under kommande år. Nu har emellertid finansministern liksom andra företrädare för regeringspartiet visat sig vara långt mindre intresserad av hushållssparandet än av andra sparformer. I polemik mot mig för 14 dagar sedan gjorde finansministern gällande att det avgörande för sparande och kapitalbildning var företagens vinstfinansiering av sina byggnationer och maskininköp och det institutionella sparandet, framför = allt AP-sparandet. I förstnämnda hänseende har jag självfallet ingen invändning. Det är bara glädjande att kunna konstatera att finansministern nu tycks vara mera positivt inställd till behovet av god självfinansiering i svensk företagsamhet. I våra tidigare debatter har han inte redovisat en lika klart positiv inställning. Herr talman! Jag vill framför allt gärna ta upp resonemanget om AP sparandet, bl.a. för att samma tankegångar ofta utvecklats från socialdemokratiskt håll. AP-fonderna bygger, menar man, på en avsättning av löntagarnas pengar. Om de 10 procent av lönesumman som i dag går ut i form av AP-avgifter inte skulle ha tvångsuttagits som nu sker, skulle de till 8 eller 9 procent gått till konsumtion, sade finansministern. Detta är verkligen, ärade kammarkolleger, ett besynnerligt uttalande, särskilt om det görs av en finansminister som är den ansvarige för skatteuttaget. Om löntagarna hade fått behålla sina pengar, om pengarna inte tvångsuttagits på detta sätt, skulle de självfallet ha blivit föremål för beskattning som alla andra inkomster. Med den skattenivå vi har i dag innebär det att låt säga 4, eller kanske mera, av de 10 procenten skulle ha influtit till staten. I stället för att tvångssparas i AP skulle de alltså ha tvångssparats hos staten direkt, om man har rätt att utgå ifrån att staten sparat de pengar som löntagarna betalat in, vilket som bekant inte alltid brukar vara fallet. Men av de 10 procenten skulle i varje fall bara hälften kunnat användas till enskild konsumtion, även med den mest pessimistiska bedömningen av enskild sparvilja.

Men vi tycker som bekant att fonderna är för stora och att sparande bör och kan ske även i friare former än genom ett kollektivt tvångssparande. Men detta förutsätter — annars går det inte — bl.a. att statsmakterna är intresserade av att åstadkomma spareffekt på andra vägar, vilket de har goda möjligheter att göra. Om de vill! Hittills har de inte velat det. De har inte velat effektivt satsa på individuellt sparande, därför att man inte trott på enskilda människors vilja och förmåga att avsätta en del av sina inkomster för mera långsiktiga behov. Man frågar sig vidare: Om det nu är så att löntagarna strängt taget äger dessa pengar i AP-fonderna, skulle då inte logiken kräva att de själva fick någon möjlighet att direkt förfoga över dessa sparmedel? Även om sparpengarna kan sägas gå till löntagarnas bostäder, vilket de på sätt och vis gör, har de själva inget som helst tillfälle att uttrycka sin uppfattning om hur dessa bostäder skall utformas. De är ju helt utan inflytande på detta sparande. Jag drar inga slutsatser av det. Det är bara ett påpekande. Vidare förekommer det som bekant sparande även i andra länder. Där förekommer också bostadsbyggande och andra långsiktiga framtidsinvesteringar. Hur tror regeringen att sådana investeringsbehov tillgodoses? är det säkert att resultatet är sämre där än i länder som vårt, som använder kollektivt tvångssparande? Utan några som helst jämförelser i övrigt för säkerhets skull kan man peka på ytterlighetsfallet då det gäller rent individuell kapitalbildning, nämligen Japan. Vi kan diskutera — och vi kan fortsätta att diskutera — huruvida hushållssparandet och det riskvilliga kapitalet som framför allt behövs om vi skall bygga ut vår exportkapacitet är tillräckligt eller inte. Och vi kan fortsätta att diskutera orsakerna till den kraftiga omsvängningen i detta sparande som har skett sedan 1965. Vad man emellertid alltid kan konstatera — och kommer att kunna konstatera, om det inte sker en åsiktsförändring inom socialdemokratin — är att man inte tycker sig finna någon som helst förståelse i de socialdemokratiska leden för sparandets betydelse för de enskilda människornas självmedvetande, oberoende och rörelsefrihet och för att det för de enskilda människorna inte alls är oväsentligt att ha ett eget kapital bakom sig. Det är naturligtvis bra att man kan luta sitt huvud mot staten, men det känns också skönt att därutöver ha ett enskilt kapital. Självständigheten, handlingsfriheten i förhållande till arbetsgivaren, tryggheten vid sjukdom och mer eller mindre tillfälliga inkomstbortfall sammanhänger i högre grad än vad socialdemokraterna av någon anledning vill inse, eller är beredda att medge, med de tillgångar vederbörande själv disponerar. Även av ideologiska skäl är det alltså motiverat att stimulera enskilt hushållssparande. När möter vi förståelse för det i regeringspartiet, herrar statsråd? Det skall bli intressant att studera vilken effekt den skrivelse kan få som Svenska sparbanksföreningen i förra veckan riktade till finansministern. Sparbanksföreningen understryker just de synpunkter som jag här har framfört, nämligen behovet av att vända den negativa spartrenden, att skapa bättre förutsättningar för välståndsutvecklingen genom att avsätta medel som annars skulle gå till konsumtion och att genom sparkapital skapa större självständighet och oberoende för enskilda människor. Herr talman! I remissdebatten i januari gjorde jag och andra företrädare för oppositionspartierna gällande att de hoppfulla bedömningar som finansministern redovisade i finansplanen bygg de på positiva förväntningar beträffande nära nog alla väsentliga faktorer av betydelse för samhällsekonomin under året. Jag riktade invändningar mot den professionella överoptimism som avspeglades i finansplanen, och jag framhöll att det endast behövdes negativa avvikelser i fråga om någon av bedömningarna för att totalkalkylen inte skulle hålla. De gångna månadernas utveckling bekräftar riktigheten av sådana varningar, som ju brukar kallas för illvilligt förtal. Läget är i dag — det vet vi och det vitsordas i kompletteringspropositionen — sämre än i januari. Hur mycket sämre går jag inte in på, men det är sämre än i januari. Ingen har anledning att ge uttryck åt skadeglädje för sådant — tvärtom. Vad vi i dag behöver är samlande konstruktiva åtgärder för att realistiskt angripa den svenska samhällsekonomins problem. De krav som moderata samlingspartiet tidigare har framfört om en begränsning av ökningstakten i den offentliga sektorns tillväxt är i dag mera angelägna än någonsin för balansen i vår ekonomi. Nu har som bekant bevillningsutskottets majoritet anslutit sig till denna uppfattning, men tydligen bara i fråga om den kommunala expansionen. Varför bör motsvarande principer, herr Wickman, inte gälla den statliga sektorn? Vill regeringsrepresentanterna svara på det så skulle både jag och förmodligen även kammarens ledamöter vara tacksamma. Vi måste, herr talman, under alla förhållanden avdela resurser för utvidgning av vår samlade kapacitet. Det är ofrånkomligt. ”En omprövning och nedskärning inom olika existerande utgiftsprogram” — det är finansministerns egna ord är, som han konstaterar i sammanfattningen av kompletteringspropositionen när det gäller de långsiktiga tendenserna, nödvändig. När får vi besked om vilka åtgärder regeringen är beredd företa, vad man syftar till med detta uttalande som inte förpliktar till något konkret? Förmodligen inte före valet. Det är naturligtvis beklagligt, eftersom den sittande regeringen borde lämna väljarna en klar redovisning för sitt fögderi och av de politiska åtgärder som den anser behövliga för att lösa 1970-talets ekonomiska problem, om nu regeringen sitter så länge. Men regeringspartiet är uppenbarligen, herr talman, mera intresserat av att ställa krav på de skilda oppositionspartierna än att själva föregå med gott exempel i detta hänseende.

Herr talman! Statsministern herr Olof Palme brukar inte vara obenägen att ta kontakt med demonstranter och andra grupper som har åsikter att framföra om vårt samhällsskick. Det har visserligen skett en smula i efterhand, som i fråga om LKAB-konflikten först när allt lugnat ner sig, men det har ändå skett. Nu har det kommit fram en annan opinionsyttring, som tillkännages i dagens tidningar — 364 småländska småföretagare har uttalat sin mening om det ämne vi nu skall diskutera, nämligen Sveriges ekonomiska politik. Det är 364 företag med 20 000 anställda och en årsomsättning på 1,5 till 2 miljarder kronor. Det är en grupp av människor som inte ger till känna sina åsikter genom att kasta ägg eller ockupera byggnader, utan de arbetar troget och främjar landets bästa på olika sätt. De har emellertid nu sagt att de inte har förtroende för den sittande regeringens näringspolitik, som på sikt är förödande för sysselsättningen inom deras företag. Denna grupp av människor är ett exempel inte bara för Sverige utan nära nog för hela världen i sin utomordentliga skicklighet, företagsamhet, uppfinningsrikedom och förmåga att anpassa sig till marknadssituationen och hävda sig i konkurrens med storindustrin. Det är självfallet mycket glädjande att små företag kan konkurrera med storindustrin och bereda sina anställda möjligheter att leva i en miljö som är mycket trivsammare än den många människor nödgas arbeta i när det gäller stora företag. Enligt min mening finns all anledning för regeringen att ta kontakt med representanter för dessa företagare. Det är en grupp som det borde finnas anledning att lyssna på när det gäller vårt lands ekonomi. Frågan är nu hur de ekonomiska problemen i vårt land handlagts av regeringen. Jag vill framhålla att vi ofta diskuterar mycket korta perioder när det gäller ekonomiska frågor, men man borde väl också någon gång ta upp principerna för regeringens ekonomiska politik, om det finns några sådana. Det är emellertid regeringens önskan att man bara skall diskutera korta perioder för att man därigenom skall kunna glömma bort de misstag som tidigare begåtts. Det finns skäl att inledningsvis i stort granska vad som skett under senare årtionden — inte för att debattera detaljer från gångna tider utan för att betona vissa principer. Socialdemokratiska partiet är ju liksom det kommunistiska socialistiskt. Grundvalen för partiets propaganda har varit att det system som partiet företräder i princip är överlägset andra politiska system och att det således leder till bättre resultat. Efter krigets slut 1945 talades det mycket i då unga socialdemokratiska kretsar om den socialistiska skördetid som skulle komma. Det gick emellertid dåligt de år socialdemokraterna regerade ensamma. Det kom en koalitionstid, och då stabiliserades förhållandena. Men sedan var socialdemokraterna angelägna om att ensamma regera för att visa hur bra deras system var — dock för att återigen misslyckas. Det system efter vilket socialdemokraterna regerat har jämfört med andra länder inte alls visat sig överlägset. Nu är socialdemokratin helt på defensiven och har fullt arbete med att för svara sin bristfälliga politik. Initiativen finns inte mer, och man har i stället tagit för vana att ständigt ”ligga på bromsen”. Regeringen har inte förmått få till stånd en fördelning av våra tillgångar, för 1969 beräknade till 177 miljarder kronor, på ett sätt som lett till effektivitet och en rimlig fördelning mellan olika medborgargrupper. Det är ungefär vad man kan konstatera ha skett under senare tid. Den största bristen har varit att man inte lyckats få tillräckliga medel för näringslivets investeringar. Man har inte byggt för framtiden. År efter år har finansministern uttalat sig optimistiskt om det kommande årets investeringar, men lika regelbundet har under det kommande året beklagats att i synnerhet industriinvesteringarna inte ökat så mycket som man hoppats och ibland inte alls. I den reviderade finansplanen 1969 beräknades industriinvesteringarna öka med 6 procent. Det blev en iredjedel av det beräknade talet, d.v.s. 2 procent. Det är självfallet att när investeringstakten är låg inverkar detta på produktionen, och därmed får man mindre att hushålla med. Det har sagts i det upprop som jag tidigare refererade till från småländska företagare, att förutsättningen för att företagen skall kunna leva vidare, vilket ur samhällsekonomisk synpunkt och åtminstone av omtanke om de anställda i näringslivet måste vara önskvärt, är att företagen bereds tillfälle till fortsatta investeringar. För detta ändamål är det av vikt att företagen får behålla och i viss utsträckning öka sina krediter. Det aktuella inflationstrycket bör alltså dämpas genom andra åtgärder än de nu vidtagna så att i första hand den privata och offentliga konsumtionen När man driver en politik där konsumtionen — både den offentliga och den privata — tar en stor del av till gångarna blir de produktiva resurserna mindre. Regeringen har haft en dålig planläggning av den ekonomiska politi ken. Vad jag bestämt vill säga ifrån är att en dåligt planerad politik från regeringens sida inte kan repareras av restriktiva åtgärder från riksbanken. Regeringen kan inte lägga upp en felaktig plan för de ekonomiska åtgärderna och sedan förlita sig på att riksbanken skall rätta till misstagen genom hårda kreditrestriktioner, höga räntor och sådana åtgärder. De mycket hårda restriktionerna och den orimligt höga räntan har ju verkat ogynnsamt för näringslivet, och i synnerhet den mindre företagsamheten, som jag tidigare nämnt, lider ju svårt av de nuvarande restriktionerna. Det har givetvis stor betydelse hur stor del staten tar i anspråk av kreditexpansionen. Jag anser det som en orimligt hög siffra när staten under en högkonjunktur har en upplåning på 3 500 miljoner kronor, såsom fallet är under detta år. För nästa budgetår räknar finansministern med en upplåning på 800 miljoner kronor, men därtill kommer bl.a. ökade utgifter för statstjänstemännens löner. Dessutom måste man räkna med de nu så vanliga alltför optimistiska beräkningar som finansministern gör. För innevarande budgetår har finansministern beräknat upplåningsbehovet under januari 1969 till 2 500 miljoner. I kompletteringspropositionen som vi fick i maj samma år var beräkningen så optimistisk som 1 500 miljoner kronor, och slutresultatet synes nu bli 3500 miljoner kronor. Jag undrar om inte finansministern i dag ångrar att han inte lagt fram en stramare budget för det kommande budgetåret. Det har under senare tid talats om både misstro mot regeringens ekonomiska politik och om stor oro för den kommande utvecklingen. Det är emellertid valår i år och det är väl det som påverkat regeringen att lägga fram en reviderad finansplan som i stället för att verkligen beskriva det ekonomiska läget andas en större optimism än vad som är befogat. der förra året var så god som 5 procent. Under det kommande året beräknas den bli betydligt mindre. En eller ett par procent lägre anses den bli. Om man gör en jämförelse med andra länder över bruttonationalproduktens ökning under de senaste fem åren så finner man tyvärr alt Sverige hävdat sig ganska dåligt. Högst på en sådan lista står Japan med 12,4 procent årligen, och alla de tre andra nordiska länderna ligger över den svenska siffran. I Norge, där socialdemokraterna fick sluta med regerandet för fem år sedan och regeringen Borten tog över ansvaret, har utvecklingen varit gynnsam. Ökningen av bruttonationalinkomsten för Norge under de senaste fem åren har i medeltal varit 4,3 procent, medan den i Sverige där socialdemokraterna fortfarande regerar endast varit 3,7 procent. Regeringens ekonomiska politik har inte lett till eti effektivt utnyttjande av våra resurser, och detta har givetvis hela svenska folket fått känna av i form av mindre tillgångar. Den för menige man mest påtagliga olägenheten av regeringens ekonomiska politik är de ständiga prisstegringarna. Jag tolkar säkerligen stämningen rätt, om jag säger att många människor frågar sig: Vad skall det tjäna till med lönehöjningar, när priserna ständigt stiger? Efter det tämligen stabila läge som rådde 1968 har ju priserna börjat gå kraftigare i höjden nu. Under de senaste tolv månaderna har prisstegringen varit cirka sju procent. Bara under det första kvartalet i år steg priserna med så stort belopp som finansministern hade beräknat för hela året. Vad skall egentligen resultatet bli innan året är slut? Det är en fråga som många människor ställer sig, inte minst när de står inför att göra upp om sina löner för den kommande tiden. Den höga räntan har säkerligen redan inverkat på t.ex. bostadskostnaderna och även på andra områden. Det är en nödvändig förutsättning för att den samhällsekonomiska stabiliteten skall kunna bibehållas att prisökningarna hålls inom rimliga gränser. Får vi alltför snabba prishöjningar kommer vårt bytesförhållande till andra länder att bli ogynnsamt, trots att exportpriserna stiger. Vår viktiga exportmarknad har inte direkt varit ogynnsam, men underskottet i bytesbalansen har stigit rätt snabbt från 172 miljoner kronor 1967 till 558 miljoner kronor 1968 och 1 084 miljoner kronor 1969. Detta har ju varit en bidragande orsak till nedgången i vår valutareserv. För 1970 förutser finansministern ett minskat underskott i såväl handelssom bytesbalansen. Handelsbalansen beräknas ge ett underskott på 545 miljoner kronor och bytesbalansen ett underskott på 800 miljoner kronor. Mycket talar för att dessa beräkningar är väl optimistiska och kommer att korrigeras av verkligheten. Första kvartalet 1970 gav i verkligheten ett underskott i handelsbalansen på 1083 miljoner kronor. Skall finansministerns prognos hålla krävs alltså att årets återstående nio månader ger ett exportöverskott på drygt 500 miljoner kronor. För detta fordras ett kraftigt omslag i vår utrikeshandel. Årets första kvartal brukar visserligen ge ett i jämförelse med övriga kvartal stort importöverskott, bl.a. av i år mer än vanligt betydelsefulla klimatskäl. Årets underskott under första kvartalet är emellertid det största på minst 20 år. Det finns därför anledning att se med tvekan på regeringens optimistiska kalkyler för resten av året. De senaste årens låga och ibland sjunkande industriinvesteringar kan till en del förklara att exportindustrins kapacitet inte är så stor att jämvikt mellan export och import uppnås ens i ett läge, där denna industri arbetar med mycket hög kapacitet och säljer till stigande priser. Vid diskussionen om vår valutareserv kan man inte undgå att tala om det alltmer ökande underskottet på en av de numera tunga posterna, d. v. s. turistnettot. Underskottet var 1969 1205 miljoner kronor och beräknas under 1970 stiga till 1400 miljoner kronor. Vi såg väl inte med stor oro på turistunderskottet, när folk började att resa och underskottet uppgick till några hundra miljoner kronor, men allteftersom siffrorna stigit har man blivit mer oroad. När det nu närmar sig en och en halv miljard kronor, får man nog se på denna situation litet annorlunda. Det är naturligtvis från många synpunkter önskvärt att folk reser till andra länder, men det kan ju inte ske i större utsträckning än att det håller en rimlig proportion till våra ekonomiska resurser. Det är naturligtvis ytterst ogärna som vi vidtar åtgärder mot den form av valutautflöde som resorna utgör, men det kan bli nödvändigt att vidta något slag av restriktiva åtgärder på det området. Det måste bli en rimlig proportion mellan våra ekonomiska resurser och hur mycket vi reser till andra länder och använder pengar där. En olägenhet med de många utlandsresorna är också att svensk turism får stora svårigheter. Kan inte en svensk turism byggas upp i stort sett med hjälp av landets egen befolkning, så blir det svårt att hålla turistanläggningarna i sådan klass att vårt land kan få besök av turister från andra länder. Jag räknar det som en stor vinst, om turister från andra länder besöker vårt land, inte bara med tanke på de direkta ekonomiska fördelarna, utan också därför att den som besöker Sverige som turist kan få lära känna landet och kanske få intresse för att köpa svenska produkter. Man får hoppas att den utredning som pågår om turism snart är slutförd och att regeringen då föreslår effektiva åtgärder för att främja den svenska turismen. En förutsättning för högre produktion är givetvis att alla har sysselsättning. Det råder nu sådan enighet om att vi på allt sätt skall försöka undvika arbetslöshet att detta numera inte behöver diskuteras. Å andra sidan är inte den nuvarande situationen önskvärd, där stor brist på arbetskraft råder, om man räknar landet i dess helhet. Efterfrågan är nu väsentligt större än tillgången i större delen av landet. Trots en viss förbättring är sysselsättningssituationen dock alltjämt mycket ojämn i olika delar av landet. Längst i norr dröjer det kvar en besvärande restarbetslöshet. Som framhållits både i finansplanen och i kompletteringspropositionen, kan den förbättrade arbetskraftssituationen inte tas till intäkt för att avstå från att bedriva en aktiv arbetsoch lokaliseringspolitik. Utvecklingen under 1960 talet har gett klara belägg för att ojämnheter i sysselsättningen mellan olika regioner kommer att bli bestående, oberoende av konjunkturläget, under överskådlig tid framåt, om inte effektivare åtgärder kan sättas in för att skapa varaktiga sysselsättningsmöjligheter i de områden som har arbetskraftsöverskott. I den mycket långa debatt som förekom i förra veckan här i riksdagen om lokaliseringsoch = regionalpolitiken framfördes en rad förslag från centerpartiet som dock inte beaktades av regeringspartiet. I ett stort antal reservationer presenterades från oppositionen förslag som vi tror skulle ha inneburit väsentliga förbättringar jämfört med det otillräckliga regeringsförslaget. Jag skall emellertid inte orda mer om den saken, eftersom besluten fattats så nyligen. Vårriksdagen är snart slut, och de aktuella frågorna kan inte på riksdagsplanet tas upp på någon tid, men det innebär givetvis inte att regeringen skall vara overksam under den närmaste tiden. Jag vill då ta upp ett område där förhållandena på många orter är fullkomligt olidliga. Det är en sak som har diskuterats otaliga gånger i riksdagen, nämligen bostadsområdet. Hur länge skall det fortsätta att så många människor skall vara utan bostad, hyra i andra hand, stanna hemma hos föräldrarna trots att de har egen familj, bo i små ytterst otillfredsställande bostäder, 0. s. v.? Bostadsproble met har nu funnits i så många år att man allvarligt undrar om det någon gång skall bli ordning på bostadsfrågan. När frågan inte kunnat lösas med nuvarande politik, måste den väl tas upp ur helt andra aspekter och lösningar beslutas som leder till bättre resultat. Det kan hända att drastiska åtgärder måste vidtas som i början kan förefalla obehagliga men som leder till en bättre situation på bostadsmarknaden. Jag anser att regeringen bör inbjuda de demokratiska partierna till interna överläggningar för att diskutera vad som bör göras på bostadsmarknaden. Jag säger detta med interna överläggningar därför att, som jag sade tidigare, obehagliga åtgärder måste vidtagas. Men när nu situationen på bostadsmarknaden är så besvärande så borde partierna kunna göra en överenskommelse om att vidta den eller den åtgärden, även om den är impopulär. Det är ju betydligt lättare att genomföra den, om enighet råder mellan de demokratiska partierna. På bostadsmarknaden och även på andra områden är, som jag nämnde tidigare, det höga diskontot mycket olägligt. Motiveringen till att hålla ett högt diskonto har under åren 1969 och 1970 varit våra relationer till andra länder. Med de höga diskonton som förekommer i flera länder och den konkurrens som förekommer bl.a. för att behålla valutorna har det blivit en orimlig uppskruvning av ränteläget. Självfallet måste, anser jag, förr eller senare någon form av internationell överenskommelse om diskontona träffas. Man kan inte bara hålla på med att konkurrera och skruva upp räntorna ytterligare. Vi har vid åtskilliga tillfällen föreslagit att den svenska regeringen skall ta initiativ till förhandlingar om diskontona, men efter vad vi vet har ingenting gjorts i den vägen. Jag vill åter fråga: Tänker inte regeringen ta något initiativ för att få bättre ordning på diskontona i olika länder? Jag är väl medveten om att Sverige inte är någon stormakt och inte heller något stort land i ekonomiskt avseende, Men det hindrar inte att vårt lilla land vid många tillfällen har tagit initiativ i internationellt avseende som har vunnit gehör. Jag anser detta vara en absolut nödvändig sak. Det kan inte fortsätta på det nuvarande sättet. Den andra sak som besvärar vårt ekonomiska liv mycket är de nuvarande hårda kreditrestriktionerna. Det är uppenbart att de hårda kreditrestriktionerna och det höga ränteläget har haft en viss verkan i önskvärd riktning. Det skall ingen bestrida. Men samtidigt har de medfört så stora olägenheter att man kan ifrågasätta om vi kan fortsätta på den väg vi nu följer. Olägenheterna kan helt enkelt bli så stora att man måste ompröva och försöka föra en annan politik än den nuvarande. Självfallet är det en allvarlig händelse — ja, i vissa fall en ren katastrof — för arbetare och företagare och ibland för en hel bygd, när ett företag lägges ned. Detta är så mycket mer beklagligt, om företagsnedläggelsen sker på grund av mera temporära kreditsvårigheter, och man kanske kunde tänka sig att företaget skulle kunna existera om de akuta problemen kunde lösas. även om tillgången på arbetstillfällena är god just nu, innebär en industrinedläggning svåra omställningsproblem, i synnerhet för den äldre arbetskraften. En del kretsar inom socialdemokratin har nu för vana att ständigt ge nålstick, ja, rent av göra attacker, mot företagarna vid olika tillfällen. Ofta skulle dock företagaren möjligen kunna klara sin försörjning. Den viktigaste gruppen och den som får lida mest vid företagsnedläggelsen är naturligtvis den arbetarstam, större eller mindre, som finns i företaget. Det tjänar ingenting till att dölja att många av våra företag känner stor oro för hela den ekonomiska utvecklingen. Under 1969 uppgick antalet konkurser till 2 851, vilket är det högsta antal som har förekommit sedan krigets slut. Utvecklingen under detta år har varit oroande. Under tiden januari—april 1969 inträffade 913 konkurser. Under tiden januari—april 1970 var antalet 1073, alltså en ökning med 28 procent. Jag tycket att man inte heller på detta område kan förbigå den oroande utvecklingen. Den kan vara ett tecken på att vi här står inför svårigheter, som vi måste bemästra på något annat sätt. Under senare tid har en livlig debatt ägt rum om huruvida näringslivet har förtroende för regeringen. Jag har redan nämnt de 364 företagarna från Småland som förklarat att de inte har förtroende för regeringens politik. De har i sitt upprop sagt — och det finns anledning att citera det: ”Vi är inga politiker och tillhör olika politiska partier då vi röstar. Vi har markerat att det inte är någon politisk opinion som har framförts utan en rent företagsmässig oro inför vad som förekommer.” Finns det då en allmän misstro mot regeringens ekonomiska politik? Ja, om det nu finns en sådan, har regeringen till mycket stor del medverkat härtill. Det förekommer ofta anmärkningar mot näringslivet som man i många fall kan ifrågasätta om de är befogade. Man talar om de ökade investeringarna, och varje år säger man att den angelägnaste uppgiften — så står det ofta i finansplanen — nu är att se till att näringslivets investeringar kommer att öka. Och så blir resultatet — som vi har sett varje gång — att löftena inte har infriats; man konstaterar att investeringarna har ökat helt obetydligt eller inte alls. Bestämmelser kommer till på vissa områden, t.ex. i fråga om bostadsmarknaden — med paritetslån och annat — som gör att det snart inte finns något utrymme för ett privat byggande. Många andra exempel skulle kunna anföras. Vägverket driver i allt större utsträckning den politiken att verket skall göra allting självt. Hur någon kontroll skall kunna ske med ett sådant system, är svårt att förstå. Projekten läggs aldrig ut på entreprenad, och om under sådana förhållanden ett lägre anbud kunnat erhållas, vet man ingenting om. Detta skapar naturligtvis för den privata företagsamheten på detta område en mycket besvärlig situation. De svenska näringsutövarna är visserligen mycket tåliga, men vi får inte bortse från att det bland dem finns en mycket stark oro över utvecklingen. Vill man ta upp en allvarlig diskussion om dessa frågor så avböjer regeringen. Vi har från vårt håll vid många tillfällen föreslagit att vi skulle samlas till en rundabordskonferens, något som faktiskt tidigare har skett i andra sammanhang, men det avböjes från regeringens sida. Finansministern sade vid ett tidigare tillfälle att han inte hade fått någon inbjudan till en sådan här rundabordskonferens. Jag kan ju fråga statsrådet Wickman: I skattedebatten framförde centerledaren Gunnar Hedlund på nytt förslag om en sådan konferens. Duger det som inbjudan, eller skall vi sätta oss ned och skriva en formell inbjudan till en rundabordskonferens? När Industriförbundet nu inbjuder till överläggningar inom olika delar av landet, då avböjer regeringen också den inbjudan. Ser verkligen det socialdemokratiska partiet allting så fanatiskt politiskt, att man alltid måste spalta upp allting i politiska fållor, och om sedan inte tidsfördelningen passar så säger man nej. Någon gång borde det väl ändå vara möjligt att diskutera en fråga utan att snegla på en fanatisk partipolitik. I dag utgör de statsägda företagen inte mer än 5 å 6 procent av samtliga företag, och flertalet av dem bär sig inte. Därför är det av oerhörd betydelse att regeringen bedriver en politik i samförstånd med näringslivet. Jag anser att politiken i det avseendet har varit otillfredsställande. Rätt ofta bedriver regeringen propagandaekonomi. Jag förstår mycket väl att ni befinner er i ett stort dilemma inför vissa avgöranden. Ni kanske inser att en åtgärd skulle behöva vidtas som skulle vara den mest realistiska. Men det kommer ju ett val också, och då måste ni se till att åtgärderna inte för med sig några valtaktiska obehagligheter. När man sitter i ett sådant dilemma får ofta de åtgärder som borde vidtas anstå. Det finns exempel från tidigare valrörelser som visar att frågor som kanske skulle ha kunnat tas upp tidigare har fått anstå till dess valet var över medan för regeringen inför ett val mera fördelaktiga frågor och förslag har publicerats och drivits igenom så snart som möjligt, i behaglig tid före valet. Jag tror att det här är sådant som inte medverkar till att förbättra det goda samarbete som enligt min uppfattning borde finnas mellan näringslivet och regeringen. Jag skulle också vilja anmärka på den självgodhet som ofta kännetecknar i synnerhet de yngre socialdemokraterna, som tycks ta för givet att regeringens åtgärder är så perfekta att det över huvud taget inte kan diskuteras att något annat skall företas. De anslag vi skall bevilja här i riksdagen är, anser man, precis riktigt utmätta av regeringen. Det finns ingen möjlighet att rucka något öre på dem. Skulle någon annan säga att vi skall ge litet större anslag betecknas det som överbud. Detta är en självgodhet som jag aldrig kommer att acceptera. Det är absolut inget axiom att ett anslag som riksdagen beviljar måste vara av exakt den storlek som regeringen stannat för. Det kan finnas åsikter om vad man skall ge till olika ändamål, men några absolut riktiga tal existerar inte. Regeringen har ju också vid många tillfällen helt enkelt vägrat att diskutera, såväl med oppositionen som med olika företrädare för näringslivet, helt enkelt därför att regeringens representanter anser det axiomatiskt att de har rätt i allting och att det är onödigt att diskutera och Ööverlägga med andra grupper. Herr talman! Jag skall inte tala längre med tanke på att vi står vid slutet av Ang. den ekonomiska politiken, m.m. vårriksdagen och att de flesta önskar resa härifrån. Jag har ändå velat framhålla att sommaren torde bli arbetsfylld. Jag tycker synd om regeringen för den skull, men det är så mycket som står framför oss och som kan skapa oro att de olika åtgärderna behöver planläggas, inte bara ur valtaktiska synpunkter, utan på ett sådant sätt att de blir till nytta för hela vårt land.

Herr talman! Finansminister Sträng lär glädjande nog vara intresserad av konst. Om han själv målar tavlor vet jag inte. En sak är dock klar. Han framträder i det förslag vi nu skall diskutera som ”herr Sträng, den glade målaren i Spånga”. Därmed fullföljer han den tradition som en av hans f. d. statsrådskolleger beskriver på följande sätt: Finansministrar är alltid optimistiska i överkant i maj varje år som slutar på jämn siffra, d.v.s. valår. — Det blir ju annorlunda i fortsättningen vad beträffar jämn och udda siffra. Inför det konstverk finansministern nu har presenterat kan man fälla samma omdöme som den man som första gången såg abstrakt konst: ”Det här liknar ingenting jag känner till.” Man kan instämma i en sådan kommentar, ty det är långt mellan verklighetsdragen i den glade målarens verk. Med detta vill jag inte ha sagt att bilden av dagens Sverige bör tecknas enbart i dystra färger. Långt därifrån. Men det finns mörka fläckar, som kan sprida sig och dominera tavlan, om man inte handlar med tillräcklig bestämdhet. Denna debatt är bl.a. till för att vi skall kunna bedöma i vilken utsträckning regeringen handlar i rätt tid. Handelsbalansen har utvecklats sämre än vad som redovisas i den reviderade finansplanen. Enligt de preliminära siffror som framlagts i dag steg importen under de fyra första månader na i år med 2,5 miljarder mer än mot svarande tid förra året, och exporten ökade endast med 1,6 miljarder. Handelsbalansen visar därigenom för de fyra första månaderna i år ett underskott på nära 1,5 miljarder vilket innebär att utvecklingen är två och en halv gånger sämre än motsvarande tid förra året. Valutareserven har från april 1969 till april 1970 minskat med över 1,5 miljarder och uppges vanligen till ungefär 3,5 miljarder kronor. Från den siffran skall emellertid dras dels de särskilda dragningsrätterna på 200 miljoner och dels de 200 miljoner som enligt vissa uppgifter Investeringsbanken har lånat upp utomlands. I själva verket har alltså vid jämförelse med läget i fjol valutareserven gått ned med 800 miljoner kronor under de första fyra månaderna i år. Den fråga som regeringen och vi här i riksdagen har att ställa oss är om en vändning synes vara inom räckhåll. Finansministern förklarar för sin del att han tror att handelsbalansens underskott skall vändas tili överskott under senare delen av året. Vid sidan av en förhoppning om bättre utbyte av utrikeshandeln är herr Strängs enda verkliga skäl för denna tro en förmodan att investeringarna i lager, som ökade med 2 miljarder under år 1969, nu skall ligga i stort sett oförändrade. Detta skulle då leda till att importbehovet sjunker så väsentligt att handelsbalansen skulle kunna svänga om till överskott. Det är en överoptimistisk förmodan. Den förutsätter nämligen att vi får maximal export men samtidigt ett minimum av import. En viss sannolikhet föreligger för att exportutvecklingen åtminstone under 1970 skall bli så gynnsam som finansministern tänker sig. Frågan är dock om produktionskapaciteten inom exportnäringarna inte redan nu är så hårt utnyttjad att det blir svårigheter att åstadkomma en ytterligare och tillräcklig ökning av exportvarorna. Beträffande importen förefaller finansministerns förutsägelser närmast vara helt verklighetsfrämmande. Skulle han få rätt måste nämligen importen, säsongutjämnad, minska under resten av året. Man skall då komma ihåg att sedan 1965 slutet av ett kalenderår aldrig har medfört förbättrad handelsbalans. Mot denna bakgrund finns det experter som påstår att det mest sannolika är att handelsbalansen kommer att försämras med en miljard under året. Låt mig återgå till vad finansministern anför som skäl för att importen skall minska nämligen att lagerinvesteringarna i stort skall ligga stilla. Finansministern redovisar egentligen inte några skäl för sin ståndpunkt. Det skedde dock en stor uppbyggnad av lagren 1969. Det som skulle kunna anföras som skäl för att lagren inte skall öka lika mycket 1970 är bl.a. den stramare kreditpolitiken. Det räcker emellertid inte med att bara hänvisa till den. I varje fall måste herr Wickman och herr Lange se som ett oroande moment att den investeringsökning, som man hoppas skall komma till stånd inom industrin, till stor del innebär ökade investeringar i maskiner. I många fall importeras dessa, och det är en stor kostnadspost. Herr Sträng gör inte ens ett försök att ingående diskutera skäl för och emot en dylik utveckling. Han målar sin önskedröm i rosa och ljusblått, och därmed punkt. Risken finns att herr Strängs konstverk får föras in bland dem som har mycket litet verklighetsanknytning. Och det är fel metod när det gäller så materiella ting. Bytesbalansen skall enligt konjunkturinstitutet försämras med 950 miljoner under detta år. Herr Sträng tror att försämringen blir 800 miljoner utan att precisera varför den skall bli 150 miljoner mindre. Det skulle vara intressant att få en ordentlig redovisning för detta. En sådan skillnad ligger inom felmarginalen, men det kan ju ändå vara bra att få en belysning av den. I detta sammanhang skulle jag vilja erinra om att avdelningschefen Jacobsson i konjunkturinstitutet och professor Erik Lundberg, tydligen oberoende av varandra, har fört fram tanken på värdet av ett från finansdepartementet helt fristående konjunkturinstitut, som ensamt fick lägga fram nationalbudgeten. Jag tycker att det ligger mycket i den tanken. Om inte en ytterligare försämring av valutareserven skall uppkomma, måste en stor kapitalimport till. Det är bra att finansministern nu hävdar att socialdemokratin har släppt sitt principiella motstånd mot lån i utlandet. Jag utgår, herr Wickman, från som självklart att möjligheterna att låna inte skall monopoliseras till statliga organ — ty det är väl en självklarhet? Sverige är alltså i ett besvärande ekonomiskt läge när det gäller utrikeshandel och valutasituation. Finansminister Sträng har, som föregående talare erinrade om, upprepade gånger under senare år förklarat att socialdemokratins politik gått ut på att förhindra att ett läge av detta slag skulle uppstå. Senast i januari förklarade regeringen att det var ”ett oavvisligt krav... att garantera stabilitet i den fortsatta utvecklingen”. Mot denna bakgrund har socialdemokratin misslyckats, gruvligt misslyckats. Konjunkturutsikterna för 1971 är inte enbart ljusa. Det finns ljusa inslag, men det finns också mörka. I USA står det och väger hur det skall bli. Blir det en längre period av sämre konjunkturer, kommer verkan att sprida sig till Västeuropa och även till Sverige. Åtskilligt tyder på att vissa branscher i vårt land kanske nått toppen av konjunkturkurvan. I detta läge blir kostnadssituationen för den svenska produktionen oroande. Sannolikt kommer prisstegringar och kostnadsstegringar att fördyra de svenska exportvarorna så att detrelativa kostnadsläget blir besvärande. Om så skulle bli fallet råkar vi ur askan i elden. Var finns i kompletteringspropositionen den ingående analys av de förhållanden som Ang. den ekonomiska politiken, m.m. jag här skildrat och som föregående talare från oppositionen har belyst? Ingenstans! Luckorna i resonemangen är övermålade. Som herr Bengtson erinrade om, har priserna från april 1969 till april 1970 stigit väsenligt. Konsumtionsprisindex har stigit med 6,3 procent, och de senaste månaderna är utvecklingen oroande. Eftersom herr Sträng hävdat att priserna under hela 1970 inte skall stiga med mer än 4,5 procent, är det stor sannolikhet för att han räknat fel. LO:s ordförande, herr Arne Geijer, målade också den 24 april vid LO:s representantskap följande framtidsvy: ”Vi har att räkna med en inflation år 1971 av en omfattning som vi sällan upp: levt. Detta är en ofrånkomlig utveckling.” Herr Geijer ställde sitt hopp till att det skulle gå lika illa i våra konkurrentländer. Annars skulle det bli besvärliga konsekvenser för våra exportmöjligheter och för vår välståndsstegring. Herr Sträng förklarade för några år sedan att han kunde acceptera en 3-procentig prisstegring. Mot bakgrunden av de inträffade prisstegringarna och vad man kan vänta sig om t.ex. herr Geijer skulle få rätt, finns det anledning att konstatera att socialdemokratin när det gäller prisstabiliteten nu förefaller att ha misslyckats, gruvligt misslyckats. Som här tidigare anförts är behovet av en stabiliseringskonferens i ett sådant läge alldeles uppenbart. Det är fullt rimligt att löntagarorganisationerna i nuvarande läge med prisstegringar och ett skattesystem som sannerligen inte kommer att visa sig vara någon skattesänkning försöker att gardera sig. Statsmakterna borde vid en sådan stabiliseringskonferens förklara sig villiga att åta sig vissa uppgifter, som skulle bidra till stabilitet och därmed medverka till den moderation som då blir mer naturlig för löntagarnas representanter. Detta är enda möjligheten att åstadkomma ett läge med gynnsammare förutsättningar för samhällsekonomisk balans. Regeringen har de senaste åren oupphörligt förklarat att en av förutsättningarna för en gynnsam ekonomisk utveckling i Sverige är att industrin investerar mera. Hur har det gått? Hittills har det inte gått alls. Internationellt sett har vi under andra delen av 1960-talet legat lågt i fråga om investeringar i näringslivet. Här har vi alltså ett nytt socialdemokratiskt misslyckande, ett gruvligt misslyckande. Och det är allvarligt eftersom investeringarna är bryggan över till framtiden. Om bryggan är för smal, konstruktionen för dålig kan man inte lita på dess hållbarhet. Den väsentliga frågan är om det verkligen kan bli en kraftig och önskvärd stegring av industrins investeringar. Om detta skall lyckas — vilket vi givetvis alla hoppas — beror för det första på konjunkturutvecklingen, och för den svenska exportkonjunkturen kommer kostnadsläget på andra sidan årsskiftet att spela en avgörande roll. Där finns det orostecken. För det andra beror det på möjligheterna för företagen att få tillräckliga krediter till investeringar. Den allmänna internationella erfarenheten visar att kreditrestriktioner uppträder i form av verkningar med lång eftersläpning. Professor Erik Lundberg och pol. mag. Anders Olséni har redovisat detta i en intressant undersökning. Man säger att en penningpolitisk åtstramning i regel får 20 procents effekt inom ett år och 530 procents effekt inom två år. Utan att pressa dessa siffror, eftersom det ofta beror på hur åtstramningen sker, skulle man ändå kunna säga, att om detta kommer att gälla svenska förhållanden — och det finns ingenting som tyder på att läget där skulle vara radikalt annorlunda — kan det alltså tänkas att kreditåtstramningen får verklig effekt först när konjunkturkurvan eventuellt börjar böja nedåt. Docent Gunnar Eliassons avhandling tyder på att uppladdningen av likviditet inom företagen under en tidigare pe riod fäller utslaget, om det skall bli investeringsökningar eller ej. Den uppladdning av likviditet som under 1969 skedde i de stora och medelstora företagen skulle alltså nu kunna vara anledningen till att man kan ha en viss förhoppning om investeringsökningar. Men de små företagen har redan drabbats hårt av kreditrestriktionerna, och där kommer det säkerligen inte att bli några betydande investeringsökningar. Valutautflödet under förra året nödvändiggjorde för riksbanken att dels höja räntorna till en rekordartad höjd, dels införa hårda kreditrestriktioner. Jag skall inte uttala mig om alla enskilda detaljer i denna penningpolitik. Åtgärder var nödvändiga, oberoende av vilken finanspolitik finansministern förde. Men jag har haft anledning att i riksbanksfullmäktige, här i kammaren och offentligt markera att finansministern visat dålig handlingskraft när det gällt att hjälpa till att lösa problemet med valutautströmningen. Jag gör detta konstaterande mot bakgrunden av att finansministern i ianuari förklarade att det var ”ett oavvisligt krav — — att åstadkomma en bättre balans mellan de ekonomisk-politiska medlen”. Oppositionens representanter i riksbanksfullmäktige har tagit sitt fulla ansvar och medverkat till den obehagliga kreditåtstramningen. Vi har nu nått den tidpunkt då det inte är möjligt att fortsätta kreditåtstramningen «någon längre tid. Restriktionerna kommer att motverka sig själva genom att de hämmar näringslivets växtkraft och rent av åstadkommer obalans. Den senaste uppgörelsen med affärsbankerna innebär emellertid att i en växande ekonomi blir åtstramningen allt hårdare under andra halvåret 1970. Enligt folkpartiets mening skulle resultatet av en sådan politik kunna leda till mycket allvarliga konsekvenser för många företag och för sysselsättningen i åtskilliga branscher. Vi kommer under de förutsättningar som nu är möjliga att förut se inte att vara villiga att medverka härtill. Socialdemokratin saknar uppenbarligen initiativkraft nog för att lägga fram ett program som med någon sannolikhet har en chans att snabbt rätta till obalansen i de utrikes betalningarna. Ju längre man dröjer desto svårare blir uppgiften. Mittenpartierna erbjuder därför socialdemokraterna att gå med i en parlamentarisk beredning med företrädare för näringslivets organisationer och «arbetsmarknadens parter med uppgift att skyndsamt undersöka orsakerna till rådande obalans. Uppgiften skulle vidare vara att med utgångspunkt från denna analys föreslå sådana kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som statsmakterna kan vidta för att bidra till jämvikt i betalningsbalansen. Glädjande nog anslöt sig moderata samlingspartiet till detta i bankoutskottet. Bankoutskottets socialdemokrater rycker på axlarna åt erbjudandet. Gör regeringen det också? Vårt gemensamma intresse att verka för att riva handelshindren länderna emellan kan verkligen inte beskrivas som en fortgående succé. Nordek ligger tills vidare på is. Det är angeläget att regeringen begagnar alla möjligheter att utvidga det ekonomiska samarbetet i Norden. Vilka utvägar som därvid kan öppna sig är för närvarande inte möjligt att klart fastlägga. Regeringen har gjort försök att i EEC-staterna vinna ökad förståelse för Sveriges hållning att med bibehållen neutralitet få anknytning. Huruvida de försöken kan beskrivas som lyckade är för tidigt att bedöma. Folkpartiets förhoppning är att det skulle vara möjligt att för Sverige ta upp förhandlingar med EEC i nära tidsmässig anknytning till förhandlingar med de stater som direkt har begärt medlemskap. Det « är nödvändigt att här inte försitta tillfällena utan ständigt vara beredd på att göra de framstötar som kan visa sig nödvändiga. I det sammanhanget vore det önskvärt om handelsministern i dag ville redovisa vilka administrativa åtgärder regeringen tänker vidta för att ha en beredskapsstab färdig för förhandlingar. Av stort intresse är att Rumänien och Ungern sedan åtskillig tid visat intresse för att komma in i GATT. Självfallet räknar de med att vinna ekonomiska fördelar på ett inträde. Och varför skulle de socialistiska staterna inte få kalkylera med det? De bör ha samma rättigheter som andra. Det är också intressant att ur utrikespolitisk synpunkt notera att dessa två länder anser sig ha möjligheter att göra sådana här framställningar. Jag utgår ifrån att den svenska regeringen har ett med oss sammanfallande intresse att möjliggöra för Rumänien och Ungern att bli medlemmar i GATT. Jag hoppas att handelsministern har möjlighet att i den mån Sverige har något inflytande underlätta ett inträde på för alla parter rimliga villkor. Det är beklagligt att det nu inte synes föreligga några möjligheter i GATT till förhandlingar om tullsänkningar och undanröjande av andra handelshinder före slutet av 1971. Skulle handelsministern ha några andra utvägar i sikte vore det ju tacknämligt. Under de senaste månaderna har från personer mer eller mindre anknutna till finansdepartementet sänts ut larmsignaler om den ekonomiska framtiden. Den 4 mars riktade statssekreteraren ett hårt angrepp på landstingens sjukvårdsplaner. Det var inte nog med sparsamhet i fråga om nya byggen. En radikal omläggning av planerna för de närmaste fem åren var nödvändig. Akutsjukvården skulle inte alls få byggas ut, och man skulle inskränka utbyggnaden av specialiteter. Allt som kunde satsas skulle gå till öppen vård, långtidsvård och mentalsjukvård. En månad senare var det planeringschefen Hööks tur. Läget var det, sade han, att man fick inställa sig på en långsammare stegring av bruttonationalprodukten än under 1960-talet. Orsakerna härtill angavs främst vara det minskade utbudet av arbetskraft och den kortare arbetstiden samt stagnerande produktivitetsuppgång — det senare till följd av förskjutningar mellan olika näringsgrenar. Höök bedömde det efter u-landsanspråken och turism kvarstående utrymmet för inhemska ändamål till en ökning av 3 procent per år. Av detta utrymme var redan 1 procent intecknat till pensionärerna. Samtidigt måste, sade han, balansen i utrikesbetalningarna återställas — ett i och för sig rimligt krav. Skulle den offentliga sektorns behov, d.v.s. statens och kommunernas, tillgodoses enligt tillgängliga planer, skulle enligt planeringschefen kommunalskatter och statsskatter stiga minst lika mycket som under 1960-talet. Med ett kraftigt understatement konstaterar han, att det är en väsentlig skillnad om dessa höjda skatter tas ut från de verkliga inkomsthöjningar löntagarna fått eller om resultatet blir inga standardhöjningar alls för vissa grupper under de närmaste fem åren. Han konstaterar vidare att konsekvenserna av ett sådant alternativ vältaligt illustrerais av de vilda strejkerna och den häftiga debatten mellan LO och tjänstemännen. — Jag skall inte kommentera det. — Herr Höök utgick ifrån att om löntagarnas anspråk inte kan pressas ned ytterligare, återstår endast att begränsa den offentliga sektorns växt. Det här var alltså ett referat av vad finansministerns planeringschef sagt. Den långsiktsbudget som nu redovisas i kompletteringspropositionen tyder på att finansministern överväger åtgärder i den andan. Sedan detta skrevs har ett märkligt skådespel uppförts av socialdemokraterna. Herr Sträng säger alltså först att om man skall ha någon fortsatt reform verksamhet, är ”en oundgänglig förutsättning för att detta skall kunna ske att en omprövning och nedskärning sker inom olika existerande utgiftsprogram”. Några dagar efter detta uttalande påstår statsminister Palme, att ytterligare skärpning av den ekonomiska politikens medel kan anses aktuell. Varpå herr Sträng kontraslår med ett onyanserat nej till denna tanke: ”Det får stå för statsministerns räkning.” Det hela verkar att vara ett inslag som mycket väl skulle ha passat i den årsskrift som gavs ut för ett antal år sedan med rubriken ”Grönköping — idyll och panik”. Ena dagen mörka framtidsutsikter, annonserande om omprövning av redan fattade beslut, nästa: dags för ytterligare åtstramning, dagen därpå ett kärvt nej till detta. Hur är det inom den socialdemokratiska regeringen? Är det idyll eller panik som är utmärkande för regeringens syn på framtiden? Uttalandena tyder ju på att det finns representanter inom regeringen för båda dessa ytterlighetsriktningar. Själv tror jag att sanningen ligger någonstans mitt emellan. För folkpartiets del har vi klart konstaterat att situationen är oroande. Detta har bestämt vårt handlande i riksdagen. De förändringar vi föreslog beträffande skatteförslaget förklarade vi oss villiga att medverka till finansieringen av. Vi har medverkat till skärpningen av kreditpolitiken. Folkpartiet har varit ytterligt återhållsamt med löften om omedelbara stora framtida utgiftsökningar. Vi har vidare upprepade gånger förklarat att det finns anledning för partierna att gemensamt undersöka besparingsmöjligheterna när det gäller statens utgifter. Finansministern tycker att han sköter den saken bäst själv. All right! Då får också regeringen vara villig att tala om för medborgarna vad den avser att skära ned av det nuvarande utgiftsprogrammet. Herr Bohman ställde mycket be rättigade frågor. Det naturliga tillfället att svara är nu i riksdagens sista debatt för vårsessionen. Det är här riksdagen kan få en chans att diskutera regeringens planer. Herr talman! Åtskilliga socialdemokratiska talare har sedan många år använt nedsättande omdömen om dem som verkar i de svenska företagens ledning. ”De säljer den enskildes frihet för en femöring på lönen.” ”De saknar mänskliga känslor.” ”Maximering av vinsten” påstås vara den enda ledstjärnan för deras verksamhet. Det har gått så långt att man bland fula ord kan katalogisera uttryck som ”storfinans”, ”näringslivets män”. Man har på en del håll medvetet strävat efter att klistra så många nedsättande etiketter på företagsledningarna, att det skall räcka med att inför kritik bara slunga ut: ”Det är bara storfinansen som försvarar sina intressen” och så skall mindre initierade människor därmed förledas att tro att det måste vara något skumt, något man inte behöver bry sig om. Inte alla socialdemokrater har sådana här fula trick för sig, det vill jag understryka. Men det finns så många som gjort och gör övertramp, att den gamla obönhörliga klasskampsideologin lever kvar. Man har sått ogräs i så stor mängd att debattmiljön i vårt land är allt annat än tillfredsställande. När nu folk som representerar företagsamheten försvarar sig mot orimliga beskyllningar, så upptas det mycket onådigt på en del håll inom det socialdemokratiska partiet och den socialdemokratiska pressen. Kritik av socialdemokratins ekonomiska politik påstås tyda på bristande demokratiskt sinnelag. Det finns tydligen socialdemokrater som tror att partiet blivit så mäktigt, att det kan undgå lagen om att det man sår får man också skörda. Kampanjen mot enskilda personer inom företagsamheten och mot dessa människor som grupp måste givetvis leda till ett spänningsförhållande. När Ang. den ekonomiska politiken, m.m. därtill kommer att socialdemokratisk politik lett till ett allvarligt ekonomiskt läge för vårt land är det begripligt att oron sprider sig. En del socialdemokrater tror givetvis, att man med denna kampanj skall vinna fördelar på vänsterkanten och i tävlan med kommunisterna. Det må vara hur som helst med det. Det blir svenska folket i stort, som får betala kostnaderna för kampanjen. Inte blir stämningsläget bättre av att enskilda socialdemokratiska riksdagsledamöter förordar långtgående socialiseringsåtgärder. Uppenbarligen har socialdemokraterna svårigheter att klara sig ut ur det dilemma man satt sig i. Statssekreterare Feldt har lämnat ett fiffigt svar, då han påstått att det inte kan bli något av socialiseringsframstötarna, eftersom man inte är överens var man skall börja. Skulle det vara ett uttömmande skäl då kunde man ju råda socialdemokraterna att förstatliga allt som de föreslår. Riktigt så skall svaret givetvis dock inte tolkas. Men i så fall hur? Statsminister Palme svarar på frågan genom att börja yra om att man inte skall mana fram socialiseringsspöket. Skulle alla dessa idéer om förstatligande genomföras, är det dock ingenting annat än socialisering i hittills oanad skala. Sverige skulle bli ett byråkratiskt centraldirigeringssamhälle. Det är inte vi som har kastat fram dessa förslag om en våldsam ökning av statens makt. Herr Palme verkar helt förvirrad inför det som hänt. Jag förstår honom. Vad skall en stackars nyvald partiordförande göra, när de krafter som fört honom till posten helt plötsligt vill se utdelning på sina insatser? Det kan han ju inte utlova just nu. Det skall bli intressant att se om den socialdemokratiska partiledningen skall begagna tillfället att i vårriksdagens sista debatt i denna sak göra en deklaration — hederlig, rakt på sak. Eller kommer man att tala om något annat, t.ex. den ofina oppositionen? Ja, oppo sitionen är ofin ur en del synpunkter, bl.a. därför att den hävdar att socialdemokratin inte har något monopol vare sig på att inneha regeringsmakten eller på att komma med alla goda förslag. Senast i går visade ju den deklaration som framfördes från mittenpartierna att vi här har en klar linje när det gäller att verkligen vädja till svenska folket på dessa punkter. Under statsminister Erlanders tid kunde man med åren märka en alltmer utpräglad benägenhet hos honom att för det egna partiet monopolisera allt det han tyckte var bra. även om andra partier föreslagit samma sak samtidigt eller tidigare spelade det ingen roll. Om man hade trott herr Erlander skulle socialdemokratin ha ett propagandamässigt monopol på alla fina förslag och reformer och allt som gick bra i utvecklingen, oavsett om socialdemokraterna haft något att göra med utvecklingen eller ej. — Det händer ju nämligen en hel del även utanför den ram där statsmakterna beslutar. Herr Erlanders efterträdare, herr Palme, har inte bara övertagit denna propagandauppläggning utan tillspetsat den. Man hade möjligen kunnat tänka sig att herr Erlanders uppträdande berodde på att han varit statsminister så länge att han ansåg sig ha rätt att ta sig vissa friheter. Herr Palme har uppenbarligen snabbt växt in i rollen som ledare för det makthavande partiet. Allt det regeringen Palme gör är bra, och allt det som är bra har herr Palmes parti som upphovsman! Nästa led i den socialdemokratiska propagandauppläggningen är att doppa penseln i svart och misstänkliggöra oppositionspartiernas avsikter. Om ett oppositionsparti lägger fram ett förslag anses det inte vara allvarligt menat. Avsikterna är helt annorlunda och ofta skumma. Om ett oppositionsparti föreslår förbättringar i en proposition utmålas de som en försämring. Man tar det som ett exempel på vilka olyckor som skulle inträffa om de nuvarande oppositionspartierna kommer i ringsställning. Metoden har verkligen många motbjudande inslag. Det är förnedrande för den svenska demokratin att sådant skall förekomma. Misstänkliggörande av motståndare hör hemma i andra styrelseskick. Herr Palme och hans eftersägare borde hålla sig för goda för att tillämpa sådana metoder. Men erfarenheterna visar att det är svårt för partier som länge innehaft makt att kunna granska sig själva och sina motståndare med någon större grad av objektivitet. Maktpositionen tycks leda till övermod, översitteri och ett visst förakt för andra. Herr Palme gör emellertid en stor dumhet. När han själv vill ha monopol på allt det som han tycker är bra, är det bara den ena sidan av medaljen. Folk är inte dummare än att man förstår att den som anser sig ha monopol på att påverka samhällsutvecklingen också måste bära ansvaret för de mindre goda inslagen, för medaljens baksida. Men när detta påvisas flyr herr Palme och hans eftersägare i vild fart från ansvaret. Då är det plötsligt andra krafter som är i görningen. Eller också säger man att oppositionen ju inte har föreslagit några åtgärder och därför finns det ingenting att diskutera. Herr talman! Detta är t.ex. fallet beträffande den ekonomiska situationen. Den nuvarande socialdemokratiska regeringen har större maktbefogenheter än någon annan svensk regering haft i fredstid. ändock står Sveriges ekonomi inför ett oroande perspektiv. Många socialdemokrater försöker nu försvara sig med att oppositionen ju inte har föreslagit någonting. Det är ett ynkligt svar. För det första är det fel, eftersom vi lagt fram en rad konkreta förslag under denna riksdag och tidigare och eftersom vi dessutom erbjudit oss att vara med om överläggningar om gemensamma åtaganden för att förbättra situationen. För det andra är det regeringen, som har åtagit sig att styra landet. Man kan inte på en gång hävda, att man själv bär ansvaret för allt det goda och sedan springa från det, när det gäller ansvar för avigsidorna. I själva verket är denna ansvarsflykt det bästa beviset på att vi nu står inför ett socialdemokratiskt misslyckande — ett gruvligt misslyckande.